Herr talman! Jag är i den något egendomliga situationen att jag får ta emot ett svar och försöka polemisera mot detta samtidigt som jag får lyssna till ett långt föredrag. Nästan samtidigt har jag till uppgift att ge några kommentarer till ett utskottsbetänkande som vi behandlar just nu. Jag ger ingen skulden för att den här situationen har uppstått, men den skapar ju speciella problem. Självfallet hade det varit bättre om man skilt på det hela, men från andra synpunkter är det fördelaktigare med en gemensam behandling. Jag har alltså att tacka för svaret, vilket jag ber att få göra. Svaret är emellertid helt ointressant, eftersom det inte innehåller några åsikter. Det var i och för sig inte någon överraskning, då det ju gäller talesmän för bostadsdepartementet. Det var bara en förteckning över registrerade företeelser på bostadsmarknaden, men det har vi redan sett rätt mycket av. Däremot har vi sett mycket litet av vad som kommer att ske för 43 att ändra på det som registrerats. Statsrådet sade att hon var glad över att bostadsfrågan nu är föremål för en alldeles ovanlig uppmärksamhet. Då hade man ju väntat sig att statsrådet skulle ha någon mening om hur man skall kunna vidta ovanliga åtgärder, men det har vi inte fått vara med om. Alla talar om det här problemet, och alla kategorier i samhället är upprörda över den situation vi befinner oss i. Vi har fått en minskning av bostadsbyggandet med risk för att det uppstår besvär i framtiden för många som vill bo hyggligt. Därmed skapas också sociala problem. Vi har fått en anmärkningvärt låg igångsättning, även om statsrådet försökte förgylla tillvaron med att räkna ut att antalet ansökningar marginellt har varit litet högre under en viss period, nämligen t.o.m. september. Statsrådet bör ju ha goda relationer till bostadsstyrelsen, som borde kunna tala om för henne att det inte ser så ljust ut för oktober, eftersom det den månaden lämnades in ansökningar om nästan 1 000 mindre lägenheter. Men siffran stämmer väl inte med den glättade bilden. Skall det sagda uppfattas som att bostadsbyggandet är bra det här året? Är utskottsbetänkandet felaktigt med avseende på påbörjade lägenheter? Jag föreställer mig att formuleringen ändå betydde någonting, eftersom den gav sken av att även om procenttalet är litet är situationen bättre än tidigare under motsvarande period. Bostadsbyggandet är väl ändå oroande lågt, och man inriktar sig på ett fortsatt lågt bostadsbyggande. Ökningen av bostadskostnaderna är anmärkningsvärt kraftig, och det är också oroande. Egentligen är det här knuten finns. Till följd av de höga priserna i de anbud som byggmästarna lämnar in till de byggherrar som vill bygga — enskilda, företag eller organisationer — kan dessa inte påta sig bördan att bygga. Folk är inte beredda att betala de höga priser som föranletts av de stora byggnadskostnaderna. Det är det som är bekymmersamt. Om vi inte kan göra någonting åt det här problemet, hjälper det inte att vi säger att det skall byggas mera. Det räcker inte med att på departementet passivt sitta och registrera utvecklingen och justera lånetaket då och då. Det gäller att angripa roten till det onda, alltså de höga anbudspriserna. Detta är inte något nytt för dagen. Redan när regeringen tillträdde skedde det tydligen någonting inom entreprenadbranschen, som är en särskilt spekulativt inriktad näringsgren. Det hände anmärkningsvärda saker. Vi vet alla hur organisationer och företag jagade runt hos tidningar, myndigheter och departement för att peka på att man måste göra något åt de höga byggnadskostnaderna genom att, som det då framhölls, anpassa lånevillkoren. När civilutskottet behandlade bostadsfrågan i början av året med anledning av budgetpropositionen hade denna fråga inte tagits upp vare sig i denna eller i någon motion. Vi enades emellertid i civilutskottet om att göra följande enhälliga uttalande: ”Utskottet har noterat uppgifter om en snabb uppgång i byggnadskostnaderna som inte helt kan förklaras med bakomliggande mätbara faktorer.” Ett anbud är uppbyggt på priset på material och på arbetskraft. Det — Nr 43 reella innehållet i utskottets formulering var att det inte fanns några Torsdagen den tecken på att dessa priser steg så anmärkningsvärt snabbt att det kunde 8 december 1977 utgöra motiv för de höga anbuden. Detta var ett uttryck för vad vidå = visste, och den kunskapen förmedlade vi till riksdagen. Vi trodde att — Den ekonomiska också departementet skulle uppfatta det. politiken Månader gick och ingenting hände. Vi fick formell rätt att motionera i frågan i april månad, och då gjorde vi det. Motionen behandlades av riksdagen i maj. Vi krävde i motionen en genomgående analys av anbudsnivåerna och av de stora lokala variationerna på anbudsområdet samt förslag till åtgärder för att komma till rätta med förhållandena. Vi fick så småningom veta att statsrådet hade för avsikt att uppdra åt låneunderlagsgruppen att göra en sådan analys. Det beskedet fick vi också i ett av de utmärkta tal som statsrådet brukar förse tidningarna med. Vi lät oss nöja med detta uttalande från departementet. Det sades också att denna rapport skulle kunna läggas fram i juni månad. Men tiden rann i väg och ingenting hände. Det är anledningen till att jag ställt den fråga som jag nu från statsrådet fått ett intetsägande svar på —- det är alltså inget nytt. Förhållandena fortsatte att utvecklas på samma sätt, och vi har under hela sommaren och även därefter haft ett besvärande pristryck och ett starkt köpmotstånd, inte enbart på grund av att hyresgästerna inte kunnat betala sina hyror i de redan uppförda husen utan på grund av att priserna i nybyggnationen kommer att ligga långt utöver dem som det i dag gnisslas inför. Detta gör det omöjligt för byggherrarna att i den omfattning som man skulle önska påta sig nya uppgifter inom bostadsbyggandet. Det är alltså mycket viktigt att man inte inom departementet bara passivt tar in statistiska uppgifter och registrerar dem i snygga tabeller. Det vore en fördel om den började regera och inte bara registrerade på området. Det finns en företeelse i detta sammanhang som är intressant och som vi skall ägna någon liten tanke åt. Normalt sett fungerar en marknadsekonomi så att de som bjuder ut varor och tjänster, i en konkurrenssituation på marknaden och när de möter en vikande efterfrågan slåss inbördes, sänker sina priser och anpassar sina tjänster till dem som skall köpa produkterna. Nu får vi i år uppleva motsatsen, något som inte inträffat förut, nämligen att vikande efterfrågan ger högre priser inom byggbranschen. Vi har alla i kammaren trott på konkurrensens fördelar. Vi har knutit konkurrensvillkor till långivningen. Varken allmännyttiga företag eller enskilda får bygga i egen regi, om de inte kan dokumentera att det är till priser som ligger lika med anbud. Denna ordning är nu uppriven. Det finns inga förutsättningar för att tillämpa denna ordning som instrument för åstadkommande av en prispress inom byggbranschen. Vi har haft förhoppningar om att komma ifrån lånekineseriet, det s.k. lånetaket, och att kunna låta produktionskostnaden som den tar sig uttryck i en öppen konkurrens vara riktgivande 45 för statens medverkan vid belåningen. Detta går ju nu inte att genomföra. Den bransch som skriker hårdast efter konkurrens bär sig åt på ett sådant sätt att den rycker undan förutsättningarna för att använda konkurrensen som medel för att hålla priserna i schack. Det bör väl om något föranleda någon tanke eller reflexion inom departementet om vad man skall göra åt det. Det är mycket viktigt att vi klargör dessa möjligheter för oss. Det skulle vara mer att säga om detta, men det sagda får vara nog. Jag tror det vore mycket värdefullt om man verkligen grep sig an med entreprenadbranschen. Den handskas ju med andra resurser i mycket stor utsträckning. Entreprenörerna disponerar över färdigtillverkat byggnadsmaterial, köper arbetskraft som nästan sköter sig själv. I dag är det naturligtvis mer inslag av mekaniska hjälpmedel än tidigare, men byggnadsarbetarna som kår är ju en mycket självständig grupp som utför sina arbetsuppgifter oftast utan något större inslag av arbetsledning. Under tiden sitter entreprenören och organiserar jobbet och sköter sina affärer. Han handskas därvid med stora belopp och stora resurser, vilket har stor effekt på samhällsekonomin. Därför vore det kanske inte ur vägen att fundera över om det inte just i den branschen fordras en annan typ av samhällsinflytande, en annan typ av insyn än vad vi i dag har. Årets erfarenheter är klara dokument för att här behövs helt andra insatser. Det finns organ i samhället som kan fungera här. Vi har prisoch kartellnämnden som gör ett gott jobb när det gäller att följa prisutvecklingen. Jag förmodar att statsrådet har läst nämndens utredning om byggnadsmaterialindustrin, som lades fram i början på året. Jag skall inte citera mycket ur den utredningen, för jag ser på klockan att tiden rinner i väg, men jag vill nämna att utredningen behandlar den delen av branschen som har med materialpriserna att göra och kopplar det till anbudsmarknaden. Resultatet är skrämmande. Jag skulle med nöje läsa högt ur betänkandet, för den hårda kritik som däri riktas mot det enskilda näringslivets handlande i denna viktiga näringsgren — som staten så intensivt engagerar sig i — skulle åskådliggöra situationen mycket bättre än vad jag kan göra. Men jag måste kommentera också andra ting, annars kunde jag ha nöjt mig med den läsningen. Jag förmodar dock att statsrådet har läst betänkandet och har någon kommentar att göra till det. Det kanske som sagt vore bra att låta prisoch kartellnämnden studera anbudssidan, inte bara när det gäller barnstugor m.m. utan i fråga om bostadsmarknaden som helhet. Hittills har det ju varit så att de personer i verk och organisationer som har kontrollerat prisutvecklingen har haft anknytning till eller varit vuxna ur byggnadsbranschen. De hittar alltid tekniska förklaringar till att priserna måste stiga, Talar man teknik en stund så upphör hjärnorna att fungera hos dem som inte behärskar ämnet, och på det sättet kan man ”förklara” en prisutveckling. Därför borde prisoch kartellnämnden få göra ett ingrepp på detta område. Detta berörs både i utskottsmajoritetens skrivning och i reservationen, och jag hoppas innerligt att statsrådet tar det ad notam och gör någon = Nr 43 reflexion kring det. Det finns nämligen många olika företeelser i prisutvecklingen, och det är det centrala i frågan. De lokala variationerna är stora. Antalet byggnadsföretag har minskat. Konkurrensen har upphört genom att stora företag köpt upp mindre och medelstora byggnadsföretag — Den ekonomiska ute i landet och lagt sig som en död hand över regioner. Storföretagen = politiken har självklart även andra medel till sitt förfogande. Detta gör att det uppstår mycket stora prisskillnader, som inte kan förklaras av byggnadsmaterialpriserna, inte av arbetslönerna, för de är i princip desamma över hela riket. De små variationer som förekommer i skilda transportkostnader m.m. är obetydliga. Prisskillnaderna är för stora för att kunna förklaras med det. De rådande förhållandena bör inte accepteras, för de bidrar till att skapa den högre nivå, som det sedan ställs krav på när det gäller låneunderlagsberäkningar och annat. Jag tycker man skall studera förhållandet i syfte att skapa bättre konkurrens och därmed bättre priser, och inte bara acceptera att storföretagen är i färd med fusioner, som får betalas av samhället, av hyresgästerna, av bostadsrättshavarna och egnahemsägarna. Och staten skall vara med och finansiera med billiga pengar. Det känns rätt egendomligt att konstatera hur liberalismens främste företrädare här i Stockholm, Per-Olof Hanson, skall slakta ett allmännyttigt företags byggande i egen regi. De anställda och företagsledningen vill att kommunen skall överta bygget därför att ett allmännyttigt företag inte kan bygga i egen regi för konkurrensvillkorens skull. Då skall det slaktas i tre delar och delas på de stora, kraftiga företagen i Stockholm. Det är liberalism, när det fanns ett konkurrensinslag med stor effekt i Stockholm, nämligen det allmännyttiga företaget, där kommunerna hade en direkt insyn i branschen. Liberalismen skall alltså ta död på det konkurrensinslaget här i Stockholm. Några ord om kreditförsörjningen. Det är en av de svårigheter som vi har haft under den här tiden och som säkerligen har bidragit till en svag igångsättning. Ingen kan exakt mäta denna, men bara man kollar inkomna låneansökningar mot påbörjade hittar man skillnader, i vilka det kan ligga förklaringar i att man inte har kunnat få några kreditiv, även om det finns en överenskommelse mellan staten och bankerna. Detta har sin orsak i att bankerna velat annat. De är inte så förtjusta i bostadsbyggandet. Det har varit så politiskt influerat att det inte tillhört de populära saker man velat ägna sig åt. Bankerna har ju andra ambitioner med de slantar som de lånar av oss andra. Vi har då en överenskommelse som innebär att staten också har möjligheter att genom en särskild förordning placera bostadslånen. Bankerna har under det här året inte fungerat bra. Statsrådet sade nyss att det inte är regeringens angelägenhet hur de olika bankgrupperna arbetar. Jo, visst är det regeringens angelägenhet. Det räcker inte att en, två eller tre banker eller bankgrupper agerar — i det här fallet affärsbanker eller sparbanker, som tvistar om vem som skött sig eller inte skött sig. 47 Affärsbankerna skulle ha skött sig och sparbankerna inte, men det är den totala bilden som är den väsentliga. Fungerar inte den kollektiva överenskommelsen mellan bankerna och regeringen måste regeringen ingripa. Vad regeringen skulle göra nu är det vi yrkar på i vår reservation, att vidta alla de förberedelser som behövs i administrativt hänseende för att omedelbart efter ett sådant där viftande med förordningen på ett sammanträde kunna slå till. Jag är övertygad om att det då kommer att fungera. Då finner man sig i det. Man måste ha beskedet att det ligger verklighet bakom de lappar som dansat runt på sammanträdena. Det är inte nog med att de som skall bygga hus skall ha besvärligheter med kostnaderna med allt vad detta kan innebära. De skall också springa runt mellan bankerna och stå i köer för att se om det går att få fram några pengar. Det skapar svårigheter och fördröjer tiden. Om de inte kan få pengar skall de så småningom antecknas på något som kan kallas ”de nödlidandes lista” och det är rätt betecknande. Det är inte lustigt att vara nödlidande. I detta land har vi ambitionerna att inte individuellt behöva vara det. Detta gäller även företagen. Alltså drar man sig in i det sista att komma på nödlidandelistan och bli hänvisad till en bank som skall ge kreditiv, allt enligt den överenskommelse som finns träffad med delegationen för bostadsfinansiering. Rätt många byggen har stoppats därmed, och det vore på tiden att regeringen därvidlag handlade konkret och gjorde klart att direkt styra till den bank det gäller. Man bör ju vänja sig vid den tanken och ha den som en realitet. I fråga om prisstoppet har vi haft en reservation redan i våras. Jag tycker att det är ett viktigt inslag att man redan i början på året skulle ha satt ett prisstopp på all byggnadsmateriel. Då hade man haft en bra grund att stå på för att kunna behärska anbudssidan, och det hade varit en trygg grund att utveckla sina kunskaper om hur det ser ut i landet samtidigt som man hade haft en återhållande kraft. Vi har haft små ”drattar” med prisstopp under korta tidsintervaller. Byggnadsbranschen är ju sådan att det tar lång tid med upphandling och få avsluten gjorda. Det är en lång process, och de små ”drattar” som regeringen kommit med kan inte utnyttjas som när man handlar korv i en korvkiosk. Här är det fråga om processer som sträcker sig över lång tid. Detta bör man på bostadsdepartementet ha kunskap om. Nu fick vi höra att det införts prisstopp på betongtakpannor — en sällsynt företeelse inom småhusbyggeriet, såvitt jag vet. Här kan man fråga sig varför. Är det bara för att man tycker att man skall flagga med någonting? Jag blev ytterligt överraskad över att man orkade. Det är ju en tung produkt, oerhört tung och opraktisk. Trodde man den skulle vara ”tung” även i debatten? Det vore bättre att ta ett rejält grepp i hela frågor och införa prisstopp, så att man har en startplatta att börja på. Vi har föreslagit tilläggslån för att kapa topparna på de höga kostnader som vi har i dag. Jag vill klart markera, så att inte någon som deltar i debatten i det här huset skall få något annat intryck på den punkten, att detta är ett villkorligt tilläggslån. Villkoret är att man har ett prisstopp i botten. Utan prisstopp inget tilläggslån — det är den uppfattning som socialdemokratin har i denna fråga, oavsett vad som kan sägas av andra talare. Vi tycker att det inte är någon mening med att bara godta att byggnadsämnesindustrin och entreprenadbranschen skor sig på marknaden och att vi med statens pengar skall skänka dem detta direkt utan att det finns ett sakligt skäl. Det är vad man gör med dessa tilläggslån - om det inte blir prisstopp — och det tycker vi är rent oanständigt. Kan vi få ett prisstopp, då kan man också införa tilläggslån, då kan det finnas ett socialt motiv för det. Det är inget samhällsintresse att göda en förut förmögen marknad — att det inte är ”dessa de mycket fattiga” i samhället som gynnas vet alla. Det finns inte heller något bostadssocialt motiv. Detta gäller generellt också de andra ting som regeringen sysslar med -— att anpassa allt till de ökade kostnaderna. Det är ju entreprenörföreningen inte minst angelägen om. Jag förmodar att det är det lättaste som statsrådet har haft att få igenom i regeringen. Att få den här biten accepterad är som sagt någonting som även entreprenörerna är angelägna om och därmed ekonomiministern. Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på en helt annan sak som förekommer i debatten och som borde stämma till eftertanke. Vi vet att det normalt är byggnadsarbetarna — de som arbetar på byggena — som reagerar opinionsmässigt när det är stora svängningar inom branschen. De får ju ensamma bära bördan av starka pådrag, med allt vad det innebär av besvärligheter eller abrupta avrott och vad också det innebär av sociala effekter för dem. Självfallet är de angelägna om att vara med i opinionsbildningen. Vad vi nu kan iaktta är att även byggnadsämnesindustrins anställda —- både de LO-anslutna och de TCO-anslutna — har ställt upp bakom kravet: Gör någonting så att vi inte blir utan jobb! Inom byggnadsämnesindustrin finns den normala bufferten med lagerhållning, så där har känningarna inte alltid varit så snabba som de är på byggena, där man kan stoppa upp nästan med en gång och i varje fall avstå från att starta. Även inom byggnadsämnesindustrin är man alltså nu i gång. Både på tjänstemannasidan och på arbetarsidan ställer man krav på regerinen. Det är dessutom någonting som är ännu egendomligare och för mig personligen en stor överraskning. Jag har varit med i bostadspolitiken kanske alltför länge, men under hela den tiden har det aldrig förekommit att Arbetsgivareföreningen genom sin ordförande eller de centrala organen för näringslivet har krävt att samhället skall gå in i bostadspolitiken. Det har alltid varit motsatsen: Låt kapitalmarknaden få fungera så bostadsmarknaden får konkurrens med näringslivet! Ingen prioritering! Låt kostnaderna slå igenom på hyrorna så att kunderna får betala vad det kostar och själva välja! Så har man sagt, och det låter ju väldigt vackert, fast det är falskt tal. Lokalt har ju de olika företagen handlat annorlunda och pressat kommunerna att bygga, men det är en annan sak, det tiger man med i tid Nr 43 ningarna. Centralt har man emellertid helt ställt upp på moderaternas — tidigare var det högerns — linje i den frågan. Torsdagen den ; RE ; EE Nu får vi alltså uppleva det mycket märkliga att Arbetsgivareföreningen — oo oo med sin direktör, herr Giesecke, har skrivit till partiledarna om detta Den ekonomiska — men inte till regeringen. Det är inte klart om det är en offentlig handling, politiken men den är offentligt publicerad i entreprenörföreningens tidning. På denna punkt bör den inte vara ovederhäftig, även om den är det på många andra punkter. Man hade skrivit till partiledarna och begärt ett ingripande. Detta om någonting bör ju stämma till eftertanke i departementet. Det svar jag fått från statsrådet på min interpellation är, som jag sade, menlöst och intetsägande. Det är en sifferbeskrivning på kända saker, som vi alla lätt kan ta del av. Någonting av ärende finns inte i svaret. Statsrådet säger: ”Liksom låneunderlagsgruppen finner jag det svårt att dra några omedelbara och entydiga slutsatser av det redovisade materialet.” Statsrådet drar ju inga slutsatser alls. Statsrådet har ingen mening. När detta är en fråga, som statsrådet själv säger, av ovanligt stor vikt hade man ju väntat sig att statsrådet åtminstone skulle ha haft någon mening. Får jag fråga fast jag kanske inte kan räkna med att få svar: Tycker statsrådet att prisutvecklingen är så hög att den är besvärande? Eller är den acceptabel sedd mot andra prisökningar som vi fått i det nuvarande tillståndet?

Herr talman! Låt mig litet kommentera Per Bergmans anförande och också de reservationer som finns till civilutskottets betänkande från den socialdemokratiska sidan. Låt mig först ta upp priserna. Vad man där kräver är prisstopp på byggmaterial. Vi har haft allmänt prisstopp två gånger under det här året. Vi har en intensiv prisövervakning med punktvisa prisstopp och anmälningsplikt när det gäller vissa varor. Vi differentierar åtgärderna för att man skall ha tid att ägna sig åt en prisövervakning på de områden där det behövs en sådan, medan socialdemokraterna vill ha ett allmänt prisstopp, som tar mycket tid i form av dispensansökningar och annat. Som en lustighet, om Per Bergman vill ta det så, nämnde jag att man på grund av att det behövdes hade infört prisstopp på ett visst byggmaterial. Det har man gjort mot bakgrund av de nya riktlinjer som SPK fått från regeringen om när SPK skall ägna sig åt intensivare prisövervakning. Låt oss titta på byggmaterialpriserna. Under åren 1973-1976 steg byggmaterialpriserna med 70 26. Konsumentprisindex, som man brukar använda som en jämförelsefaktor, steg med 42 926 under samma period. årsgenomsnittet 1976 stigit med 1296 och konsumentprisindex med Nr 43 14 96. Vad vill socialdemokraterna åstadkomma med ett prisstopp på byggmaterial, för det är ju det man begär? Byggmaterial utgör ungefär en tredjedel av byggkostnaderna. Löner, inkl. sociala avgifter, utgörockså =. ungefär en tredjedel. Dessa kostnader, inkl. löneglidning, har stigit under — Den ekonomiska samma period — från ett årsgenomsnitt 1976 fram till tredje kvartalet — politiken 1977 — med 21,2 26 jämfört med 12 96 för byggmaterial. Jag tänker inte gör någon värdering av eller kommentar till dessa siffror — jag vill bara redovisa dem. Jag tror att byggkostnadsökningen under den socialdemokratiska regeringens tid mer kunde förklaras av byggmaterialprisökningen. Det visar de siffror som jag redovisat. Det är den gamla erfarenheten som bl.a. motiverar socialdemokraternas krav på prisstopp på byggmaterial. Jag tror också att det delvis varit så, när socialdemokraterna lagt fram sina punktprogram, att man velat få med så många punkter som möjligt för att man skulle kunna kalla det ett program. Då visar det ett slags fasthet och styrka att man vill ha prisstopp. Men det är ju betydligt större och svårare bakomliggande orsaker till byggkostnadsutvecklingen. Jag tog upp det i mitt svar, och herr Bergman var själv inne på det: den tidigare bristen på byggjobbare. Per Bergman sade att prisspridningen över landet inte kunde förklaras med skillnader i byggmaterial eller i löner. Vi har en spridning på lönerna ute i olika regioner från 26 kr. i timmen upp till 33 kr. i timmen, och vi har haft en osedvanligt snabb löneglidning tidigare. Vi har haft en utslagning av framför allt de medelstora byggfirmorna. Då kommer vi in på konkurrensen, och Per Bergman tycks tvivla på konkurrensen som ett medel att hålla kostnaderna nere. Vi håller i regeringen på med ett arbete för att lägga fram lagstiftning mot kartellbildningar och monopolbildningar — för att just öka konkurrensen. Det är en konstig lärdom man har dragit här, det finns länder som vi inte i övrigt så gärna vill jämföra oss med som har en väsentligt hårdare lagstiftning när det gäller konkurrensen. Det är min förhoppning att vi under den här perioden verkligen skall komma fram med ett bra förslag, som just ökar konkurrensen bl.a. inom byggmaterialindustrin. Vi har alltså en utslagning av företag. Jag vill inte anklaga socialdemokraterna för att ha fört en medveten politik därvidlag, men ni har varit ganska ointresserade av de mindre företagens utveckling. Där har vi med den nya regeringen fått en ny politik, och min förhoppning står till den. Men det är klart att sådana förändringar gör man inte i en handvändning. Per Bergman säger också att SPK skulle kunna användas i undersökningsarbetet när det gäller kostnadsutvecklingen. Man håller där redan på med sådana undersökningar och gör — förutom det jag sade om förskolan — en uppföljning av grupphusbebyggelsen. Låt mig sedan ta upp kreditförsörjningen, som jag tycker är ett problem, vilket jag också redovisade i mitt tidigare anförande. I våras kritiserade 51 socialdemokraterna oss för att vi inte hade träffat en överenskommelse med bankerna om de s.k. långa lånen. Den kritiken kom sig kanske av att vi inte gjorde precis som den socialdemokratiska regeringen gjorde på sin tid. Men vår bedömning var riktig, att det inte var nödvändigt att ha en överenskommelse beträffande de långa lånen. De har fungerat hela tiden och fungerar nu. Kritiken har inte heller upprepats. Som jag sade har jag tidigare framfört synpunkter på bankernas sätt att uppfylla överenskommelsen beträffande byggnadskreditiv. Den överenskommelsen är kollektiv gentemot de olika bankgrupperna. Man har inte överenskommelsen med de enskilda bankgrupperna var för sig och gör inte upp deras marknadsandelar. Vi har tidigare kritiserats offentligt både av Per Bergman och andra för att vi inte har slagit näven i bordet gentemot bankerna. Låt mig till det bara säga att vi har lagt ned stor möda och mycken tid på att klara den här frågan. Det har skett framför allt inom delegationen för bostadsfinansiering. Vi har inte känt något behov av att föra förhandlingarna på gator och torg, utan vi har syftat till att nå resultat. De s.k. nödlidandelistorna har efter hand rensats. Situationen skulle ha varit betydligt värre om vi inte hade agerat med en betydande fasthet. I kontakterna med bankerna har vi också delvis lagt oss i fördelningen mellan bankerna — trots att det inte på något sätt ingår i överenskommelsen. Jag vet inte huruvida Per Bergman sitter med i delegationen, men jag kan upplysa om att det inte har viftats med några förordningar. Tänker man vidta åtgärder, så gör man det. Man viftar inte med papper — det har ingen inverkan. Vårt syfte med kontakterna med bankerna har varit att nå resultat, och vi har gjort bedömningen att vi har nått det resultatet bäst genom det sätt på vilket vi har skött de här förhandlingarna. Men de problem vi haft har inverkat på igångsättningen och orsakat en försening av den. Däremot har inga projekt stoppats på grund av dessa problem bankerna emellan, som ursprungligen handlade mest om vilka marknadsandelar bankerna ville ha när det gällde kreditförsörjningen. Jag skall ytterligare bara ta upp en liten fråga. Anpassningen av lånen till kostnadsutvecklingen var en av punkterna i sjupunktsprogrammet från socialdemokraterna i våras. Den frågan tas också upp nu i reservationen. Jag vill bara konstatera att socialdemokraterna där säger att regeringen numera vidtagit åtgärder för att uppnå och bibehålla en rimlig följsamhet. Det är ett erkännande som jag tackar för. Jag uppfattar således inte den reservationen som någon kritik mot regeringen.

Herr talman! Under de tre minuter jag har till förfogande finns det ingen anledning att upprepa vad jag sade tidigare — statsrådets anförande var i stort sett en omtuggning av det tidigare sagda. Det är väl litet för enkelt att jämföra procenttal på prisutvecklingen under några få månader då man har regerat med utvecklingen under flera år under den tidigare regeringen. Det är egendomliga ambitioner man har; är man inte sämre än den gamla regeringen, så är man bra. Ni kom ju i regeringsställning för att ni sade till folk att vi var dåliga. Och nu sitter ni där och försöker bara bli något så när lika oss! Det är inte några särskilt ambitiösa planer. s Jag blev överraskad över att statsrådet tog upp bristen på byggnadsarbetare som ett av skälen till de höga priserna och anbuden. Det är ju bristen på jobb som är problemet för byggnadsarbetarna! Bristen på byggjobbare och deras löners inverkan på priserna trodde jag man hade slutat tala om i dagens Sverige. På 1920 och 1930-talet var det i revyer och i Svenska Dagbladet populärt att skrämma med murarna som tog så svinaktigt betalt att vi inte hade råd att bo. Även när jag kom in i riksdagen i början av 1950-talet hängde det argumentet kvar i diskussionen. Men sedan dess har jag inte hört någon som velat ge sken av att byggnadsarbetarlönerna har den rollen i prisutvecklingen. Statsrådet har tydligen skaffat sig uppgifter om byggnadsarbetarnas timpeng. Det vore intressant att höra om statsrådet också har kunskaper om byggmästarnas vinster. Statsrådet kanske kan berätta för kammaren om de förtjänster en del av byggmästarna kan göra — det vore en kunskap som vi skulle ha glädje av allihop — i stället för att ge sken av att löneglidningen för byggnadsarbetarna är en av orsakerna till de höga priserna. Det är helt andra faktorer som spelar någon roll. När det sedan gäller kreditfrågan säger statsrådet att det är ett kollektivt åttagande av bankerna — visst är det det — och att de skall sköta det. Men när de inte gör det, är det väl intressant för regeringen att göra någonting! Jag har inte begärt att statsrådet skall slå näven i bordet. Vi känner ju varandra så väl personligen, och jag vet att hennes styrka inte sitter i näven. Jag har därför aldrig drömt om att det skulle ha någon effekt om hon slog näven i bordet. Hon har andra medel att övertyga folk om sina synpunkter — det är min erfarenhet. Vi har inte begärt att förhandlingarna skall ske på gator och torg. Bankhusen har ju så förnämliga lokaler — vad de nu skall ha så förnämliga lokaler till; det har jag alltid haft svårt att begripa. Men de har tydligen så gott om pengar att de kan ha det. Där kan man ju umgås, så ni behöver inte stå på gator och torg och förhandla. Men byggnadsarbetarna får förhandla och argumentera på gator och torg och i råa byssjor i en lerig miljö för att klara sin arbetssituation — på grund av den passivitet, den brist på vilja att reagera i stället för att bara registrera som regeringen utvecklar!

Herr talman! Efter debatten mellan statsrådet Birgit Friggebo och Per Bergman blir naturligtvis min genomgång av de reservationer som finns fogade vid civilutskottets betänkande litet summarisk. Jag har inte heller varit i riksdagen så länge och har inte deltagit i den bostadspolitiska debatten så länge som Per Bergman, och jag uttrycker mig kanske därför litet mer försiktigt och nyanserat. När man tittar på bostadsbyggnadssektorns funktion i den ekonomiska politiken kommer man att tänka på en intervju med Per Bergmans partichef när devalveringen och ormsamarbetet diskuterades. Han ställdes då av en skicklig reporter inför frågan vilket alternativ han hade. På den frågan svarade han att man skulle ha en fast och konsekvent politik och ett ökat bostadsbyggande. Det hade ju knappast med den frågan att göra. I civilutskottets betänkande behandlas alltså frågor om bostadspolitiken som aktualiserats i socialdemokraternas partimotion med anledning av propositionen om inriktningen av den ekonomiska politiken. Innan jag kommenterar de olika motionsförslag som behandlats i betänkandet vill jag säga några ord om reservationen I som tar upp behovet av åtgärder för att främja bostadsbyggandet. Utskottets majoritet understryker den enighet som hittills under år 1977 har förevarit i civilutskottet och i riksdagen om de i allt väsentligt gemensamma målen och utgångspunkterna inom det bostadspolitiska området. Utskottsmajoriteten betonar vidare vikten av fortsatta aktiva åtgärder. Här bör redan nu noteras att förslag lagts fram om ökat bostadsstöd för barnfamiljerna, en fråga som riksdagen kommer att behandla nästa vecka. Vidare bör man avvakta den budgetproposition som kommer att presenteras om mindre än en månad. Några konkreta förslag om hur man skulle förändra bostadsbyggandets omfattning presenteras inte i reservationen 1. Jag går nu över till att bemöta de konkreta yrkanden som förs fram i den socialdemokratiska partimotionen och som behandlas i betänkandet. Jag börjar då med reservationen 2 om prisstopp på byggnadsmaterial. I motionen anförs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ett prisstopp på byggnadsmaterial bör införas. Motsvarande förslag behandlades av riksdagen den 1 juni i år och avslogs då med hänvisning till att regeringen hade möjlighet att utan riksdagens hörande förordna om prisstopp så länge allmänna prisregleringslagen är i kraft. Ett enigt finansutskott har tillstyrkt propositionen 1977/78:22 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen t.o.m. den 20 december 1978. Enligt utskottets mening finns det alltså ingen anledning att föreslå regeringen ett tillkännagivande om prisstopp på byggnadsmaterial. Regeringen följer, som framgick av den nyss förda debatten, frågorna om prisutvecklingen med uppmärksamhet och kan alltså vidta nödvändiga åtgärder. Låt mig också i detta sammanhang säga att vi f. n. har prisstopp på bl.a. vissa trävaror, medan det för vissa byggnadsmaterial såsom isolermaterial av plast, mineralull, isolerrutor och glasull föreligger anmälningsskyldighet, dvs. prishöjning får inte genomföras förrän viss tid efter det att anmälan därom har gjorts till statens prisoch kartellnämnd. I reservationen 3 begärs en redovisning av orsakerna till kostnadsutvecklingen inom byggnadssektorn. Utskottet har inte ansett att det finns skäl att tillstyrka motionens begäran. Därvid har utskottet hänvisat till att synpunkter härpå skulle komma att lämnas i ett interpellationssvar, och så har ju nu skett. Utöver vad som har anförts i svaret vill jag peka på att utskottet framhållit vikten av att kostnadsutvecklingen och dess orsaker fortlöpande följs med uppmärksamhet. I sammanhanget pekar utskottet på att statens prisoch kartellnämnd bör undersöka anbudsnivåerna för bostadsbyggnadsprojekten. Jag vill understryka nödvändigheten av att dessa undersökningar verkligen kommer till stånd, och jag finner det i högsta grad lämpligt att de utförs just av SPK. I denna fråga är utskottsmajoriteten och reservanterna överens. Jag finner i detta sammanhang inte anledning att kommentera låneunderlagsgruppens undersökning, eftersom detta gjorts i det lämnade interpellationssvaret. En sammanfattning av gruppens bedömning finns f. ö. i reciten till utskottets betänkande. I reservationen 4 fullföljs ett motionsyrkande om anpassning av bostadslånesystemet till kostnadsutvecklingen. För att få en anpassning av systemet till kostnadsutvecklingen har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Sålunda beslutade regeringen att grundbeloppet i låneunderlaget skulle höjas fr.o.m. den 1 januari 1977 till ett belopp som knöt an till kostnadsläget i oktober 1976. Genom beslut i maj höjdes grundbeloppet för flerfamiljshus ytterligare, vilket innebar en låneunderlagshöjning om ca 4 96. Samtidigt höjdes tidskoefficienten till 1,06 fr.o.m. den 1 juni 1976. Regeringen har därefter höjt lånetaket fr.o.m. den 15 september 1977 och samtidigt höjt tidskoefficienten till 1,14. Slutligen höjde regeringen den 24 november lånetaket med ytterligare 1 26. Denna höjning motsvarar, som framgått av interpellationssvaret, de faktiska kostnadshöjningarna. Regeringen har alltså vid upprepade tillfällen under det senaste året anpassat den statliga bostadsbelåningen till kostnadsutvecklingen genom höjning av lånetaket och justering av tidskoefficienten. Som jag anfört har utskottsmajoriteten ansett skäl föreligga att ytterligare undersökningar görs så att orsakerna till kostnadsstegringarna kan bättre analyseras. I motionen anförs att särskilda tilläggslån för flerfamiljshus bör inrättas. Förslaget är av motionärerna villkorat av att riksdagen beslutar om prisstopp på byggnadsmaterial. Med hänsyn till att utskottet avstyrkt bifall till detta yrkande finns det ingen anledning att gå in på en sakgranskning av motionsförslaget. Låt mig dock bara här ånyo peka på att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att minska bostadskostnaderna. Slutligen tas i motionen upp frågan om bostadsbyggandets kreditförsörjning. Även denna fråga har livligt diskuterats i den föregående interpellationsdebatten. Utskottet framhåller att åtgärder bör vidtagas så att kreditförsörjningen främjas. Delegationen för bostadsfinansiering har till uppgift att se till att kreditförsörjningen löper störningsfritt. Utskottet förutsätter att så blir fallet. Dessutom bör noteras att förseningar i igångsättandet inte enbart beror på svårigheter med kreditförsörjningen under byggandets gång. Det kan även finnas andra orsaker till förseningar av byggstarterna. Herr talman! Jag har nu gått igenom samtliga yrkanden i motionen och behandlat samtliga reservationer.

Herr talman! För att lugna de vänliga lyssnare jag haft och som uppmärksammat vad jag inte sagt — om de uppmärksammat vad jag sagt, vet jag inte — ber jag nu redan från början av den här repliken att få yrka bifall till de reservationer som fogats till civilutskottets betänkande nr 3, så att jag inte återigen har glömt bort det när jag slutat tala. Får jag sedan bara säga till Kjell Mattsson att det är självklart att den första reservationen inte innehåller några förslag till lösningar, eftersom den bara tecknar behovet av lösningar. I de andra reservationerna föreslås sedan lösningar. Om dessa har vi redan haft en diskussion, och jag skall nu inte upprepa mina kommentarer. När det gäller frågan om anpassningen av lånetaket till byggnadskostnaderna vill jag bara säga att ett väsentligt inslag i mitt anförande var att man för framtiden bör se över lånetakets konstruktion, inte minst med tanke på bostadsadministrationsutredningens förslag, som innebär en frigörelse från lånereglerna och en anpassning till konkurrensresultatet, dvs. en upphandling genom konkurrens. Jag sade också att situationen på den punkten nu är en annan. Det är därför viktigt att vi ser över lånereglerna för framtiden. Den här passiva anpassningen av kostnaderna kan bli en fara för bostadspolitiken. Vi måste nog se till att lånereglerna också har en prispressande effekt. Den saken har vi i år fått speciell anledning att titta på.
Herr talman! Jag noterar att reservation 1 hänvisar till skrivelsen från LO och TCO, där det föreslås åtgärder med tyngdpunkten lagd på hyresoch bostadsrättslägenheter, stimulans för övergripande långsiktig kommunal planering, beaktande av sysselsättningssynpunkterna, anpassning av bostadslånesystemet, analys och redovisning av kostnadsstegringen inom byggnadssektorn. Det är alltså inget nytt utan sådant som ständigt pågår. För att snabbt lyfta upp igångsättningen på bostadsbyggnadsområdet har knappast de åtgärderna någon effekt. Däremot kan de naturligtvis tillsammans med en långsiktig kommunal planering vara värdefulla för det långsiktiga bostadsbyggandet. Jag nämnde att det fanns många orsaker till att vi har haft en dämpad igångsättning på bostadsbyggnadsområdet. Låt mig bara ta ett exempel från Per Bergmans hemtrakter, nämligen bostadsbyggandet i Göteborgsregionen. En av anledningarna är rädslan för tomma lägenheter. Jag kan berätta för kammaren att man i Göteborgsregionen fördelar bostadskvoten centralt. Och här finns det kommuner inom Göteborgs kransområden som bearbetar länsstyrelsen för att få ett ökat bostadsbyggande, medan man i den fördelning man kommit överens om i regionen håller tillbaka bostadsbyggandet därför att man i första hand vill få användning för Göteborgs kommuns tomma lägenheter. Från kommunal planeringsoch ekonomisynpunkt är detta naturligtvis riktigt, men det får också effekten att bostadsbyggandet i de här områdena minskat kraftigt. Som jämförelse kan jag nämna att län utanför Göteborgsregionen fått extra tilldelning. De har förbrukat hela sin kvot redan under oktober. Den kraftiga nedgången, som inte kommit på ett år utan pågått något längre, gör naturligtvis att vi verkligen måste se på det här. Bedömningen har jut.ex. i bostadsutredningar varit att vi behöver ett större bostadsbyggande än 55 000 lägenheter, som nu kommer fram. De kreditproblem som diskuterats är inte nya. Jag skulle tro att den förutvarande regeringen hade precis samma typ av problem. Har inte byggnadskreditiven krånglat så har det gällt möjligheterna att inom rimlig tid avlyfta byggnadskreditiv mot långa lån. Och i varje budgetproposition under ett antal år har det funnits uppgifter om att det fattats miljarder och att det ibland varit årslånga köer för att få avlyften ordnade. Så problem på den här marknaden har funnits hela tiden. Jag bara konstaterar att den socialdemokratiska regeringen inte heller fann det meningsfullt att sätta placeringsplikten i funktion utan litade på att man undan för undan löste problemen.
Herr talman! Kjell Mattsson och jag skall väl inte stå här och diskutera formalia. Det passar varken honom eller mig särskilt bra. Men jag vill säga att den första reservationen gäller motiven för åtgärderna. Den är alltså en översiktlig beskrivning av våra kommande reservationer. Det är ju det som är det väsentliga. Vi har redan i början av året föreslagit en rad konkreta åtgärder och upprepat dem nu. Och vi kritiserar regeringen för att den bara registrerar. Vi längtar efter att få regera. Det är det som är kärnpunkten i hela bostadsfrågan. Gör någonting och sitt inte bara och registrera.
Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan Per Bergman och mig om att den första reservationen är ett principiellt anslag inför de kommande reservationerna. Jag bara konstaterar att de reservationer som sedan kommer, reservationerna 2-5, inte innehåller någonting som ger en lösning på problemen. Det är bara synpunkter på områden där regeringen kontinuerligt regerar och vidtar åtgärder för att förbättra bostadsbyggandets möjligheter.

Herr talman! En viss omkastning av den tidigare talarordningen gjorde att jag inte ville begära replik och ingripa i interpellationsdebatten mellan statsrådet Friggebo och Per Bergman. Därför har jag nu begärt ordet på nytt för några kommentarer i anslutning till vad statsrådet Friggebo har sagt.

Om man dessutom begränsar räntesänkningen till vad vi kommunister föreslår, nämligen till att bara avse de allmännyttiga bostadsföretagen, behövs ett betydligt lägre belopp. Därtill når man en större kategori lågoch mellaninkomsttagare. Vi känner alla till att en stor majoritet av de allmännyttiga bostadsföretagens hyresgäster är lågoch mellaninkomsttagare. En sådan utformning av räntesänkningen till att bara gälla de allmännyttiga bostadsföretagen skulle alltså få mycket goda effekter, om man vill hjälpa dem som ligger sämst till. Om byggmaterialkostnaderna och det resonemang som statsrådet Friggebo förde på den punkten vill jag säga att ägandeförhållandena, den tekniska strukturen och prispolitiken inom byggnadsmaterialindustrin har varit och är med all rätt mycket omdiskuterade. I flera branschutredningar har man påvisat missförhållanden, inte minst monopoltendenser och konkurrensbegränsningar. Det har också från regeringshåll sagts att utvecklingen på detta område skall hållas under observans. Något liknande upprepade statsrådet Friggebo här i dag. Det är en riktig men helt otillräcklig åtgärd, om man avser att ändra förhållandena till bostadskonsumenternas fördel. Behovet av ett samhälleligt ingripande växer i takt med den våldsamma stegringen av byggnadsoch hyreskostnaderna. Jag delar därför Per Bergmans uppfattning att här måste till andra åtgärder, nämligen prisstopp och prissänkningar. Jag kunde inte underlåta att notera ett annat av statsrådet Friggebos resonemang. Hon drog inga slutsatser men resonerade om byggnadsarbetarnas löner och vad de kan betyda. Byggnadsarbetarnas löner beräknas uppgå till ungefär 20 96 av byggnadskostnaderna. De löneökningar som har skett under det senaste året kan inte betyda mer än en eller högst två procents ökning av byggnadskostnaderna. Sanningen är säkerligen den att det är de stora vinster som entreprenörer och olika spekulanter gör i själva byggandet tillsammans med byggmaterialtillverkarnas monopolställning som är huvudorsaken till den nuvarande utvecklingen. Det ökade småhusbyggandet och en katastrofal minskning av flerfamiljshusbyggandet har bidragit till att anbuden för praktiskt taget allt byggande har pressats upp. En övergång till byggande av småhus i mindre serier i stället för långa serier av flerfamiljshus är mer lönsam för byggnadsfirmor och enskilda byggmästare. Där har vi den väsentliga orsaken till svårigheterna på detta område. De borgerliga partierna och den officiella socialdemokratin säger sig inte tro på vpk:s gamla krav på hyresstopp och en ny bostadspolitik. Man söker på olika sätt motarbeta den opinion som finns bland landets hyresgäster, men statsrådet Friggebo har kanske sett hur folk ute på gator och torg trots detta i allt större utsträckning samlas bakom opinionen mot de kraftiga hyreshöjningarna. Det finns en mycket bred sådan opinion bland landets hyresgäster, och den tar sig uttryck i uttalanden, petitioner och uppvaktningar om hyresstopp, och i krav på en annan bostadspolitik, som kan göra slut på de nuvarande förhållandena. Vpk tar bestämt avstånd från den hyresgästfientliga politik som syftar till att stoppa och förringa värdet av sådana här aktioner. Vi stöder naturligtvis aktivt alla krav på stopp för hyreshöjningarna och kräver en annan hyressänkande bostadspolitik.
Herr talman! Det utspelade sig under gårdagens debatt ett intermezzo mellan mig och ekonomiminister Bohman som jag på grund av tidsbrist vid det tillfället inte hade möjlighet att kommentera. Jag har gjort klart för herr Bohman att jag gärna ville bemöta honom i dag, men han har tyvärr inte haft tid att vara närvarande. Jag anser ändå att jag har ett behov av att utan någon diskussion göra en deklaration till kammarens protokoll. Herr Bohman vände sig i en replik till mig och sade: ”Och den 2 juni stod herr Gunnar Sträng här i riksdagen och frågade: När kommer Sveriges nästa devalvering?” Herr Bohman menade att det borde förre finansministern och nuvarande riksbanksfullmäktigen Sträng, som spelade en stor roll i en sådan diskussion, ha avstått ifrån. Jag har gått tillbaka och sett i protokollet, och vad jag sade vid det tillfället ger det rakt motsatta intrycket. Jag skall bara återge några få rader. Jag sade: ”Devalveringen är dessutom i vår ekonomi ett meningslöst instrument.” Jag citerade den förre västtyske riksbankschefen som har samma uppfattning och som har sagt att en devalvering för ”bara in inflation i huset”. ”Min slutsats blir”, sade jag vidare, ”att jag måste ge ett andra råd till herr Bohman: Låt devalveringen bli en engångsåtgärd. ——-- Man kan möjligen repetera devalveringen i ett land, om man har en försvarslös löntagarkår. Så är det inte hos oss. -—-—- Sätt värde på det lugn som ännu gäller på svensk arbetsmarknad. Jag säger det här helt enkelt därför att vi ju i tidningarna läser om att man i den utländska pressen, både i den engelska och i den franska, redan spår om den andra devalveringen av den svenska kronan.

Herr talman! Det här sättet att argumentera, som herr Bohman begagnade sig av i går, betraktar jag som ohederligt. Även om mycket får passera i den politiska debatten så är sådant här inte tillåtet. Herr Bohman har anfört ett falskt citat, och jag har velat göra ett tillrättaläggande med vad jag nu läst in i riksdagens protokoll.

Herr talman! Vi har under två dagar diskuterat den ekonomiska politiken, och nu har kammaren fattat beslut i dessa frågor. Ingen arbetsmarknadspolitik kan klara sysselsättningen utan att man har en riktig ekonomisk politik i botten. I och med de beslut som nu är fattade, där samtliga socialdemokratiska reservationer har avslagits, är den borgerliga gruppen helt och hållet ansvarig för hur sysselsättningen skall bli för människorna i det här landet. Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15, som vi nu behandlar, tar upp åtgärder för att klara sysselsättningen under vinterhalvåret 1977/78, men de åtgärderna är intimt sammankopplade med den ekonomiska politik som förs här i vårt land. Jag vill poängtera från början att man aldrig kan klara sysselsättningen åt människorna bara genom en arbetsmarknadspolitik. Den industrialiserade världen upplever i dag en djup ekonomisk kris. Ute i västvärlden går miljoner människor arbetslösa. Särskilt hårt drabbad är ungdomen. Enligt en uppgift som jag hörde i radio måste man inom EG-länderna ordna så att nio miljoner nytillträdande ungdomar, som slutar skolan fram till 1982, får ett arbete. Sysselsättningspolitiken är också aktuell i u-länderna, där arbetslösheten är ett av de största gisslen och medför svält och umbäranden för miljoner människor. Även i vårt land har vi en stor arbetslöshet, som ökat under det gångna året. I oktober var 88 000 arbetslösa och 133 000 sysselsatta i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Det är en ökning från förra hösten med 77 000, och 46 000 av dem som går i arbetsmarknadsutbildning gör det med stöd av den s.k. 25-kronan. Antalet sysselsatta har ökat med 21 000 sedan i fjol, men med i bilden skall vi ha att det är den offentliga sektorn som har ökat och att industrisysselsättningen minskat. Med utgångspunkt i oktobersiffrorna kan man konstatera att 58 000 arbetstillfällen har försvunnit inom industrin från 1976 till 1977. Låt mig göra en kort tillbakablick på åren 1973-1976. Under denna tid ökade antalet sysselsatta med 200 000 personer; industrin svarade för en ökning med 30 000. Detta klarade en socialdemokratisk regering utan att i valrörelsen gå ut med löften om 100 000 eller, som nu senast, 400 000 nya jobb, varav två tredjedelar, 266 000, skulle ordnas inom industrin. Låt mig nu redan från början göra fullt klart att jag är medveten om att om vi skall kunna leva upp till den målsättning vi uppställt, nämligen arbete åt alla, så räcker det inte med 400 000 nya arbetstillfällen — vi för att främja sysselsättningen för att främja sysselsättningen måste ha fler. Men det når man inte med fagra ord eller yviga löften utan endast genom en samordnad näringsoch arbetsmarknadspolitik. Men hur skall en borgerlig regering med sin uppfattning att de fria marknadskrafterna skall styra utvecklingen kunna åstadkomma det? Enligt min mening går det inte alls ihop. Hur skall man åstadkomma jobben inom industrin? Av de siffror jag nämnde framgick att enligt löftena i valrörelsen 266 000 nya arbetstillfällen skulle tillkomma i industrin. Till detta kommer minskningen med ytterligare 58 000 jobb sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Tillsammans blir det ungefär 325 000 jobb som skall åstadkommas inom industrin fram till år 1982. Det gör 65 000 nya arbetstillfällen om året eller över 200 varje vardag fram till årsskiftet 1982-1983. Kan någon i den borgerliga regeringen eller utskottsmajoriteten tala om vilka planer ni har för att infria dessa löften? I dag får vi dagligen rapporter om avskedanden och industrinedläggningar. Dessutom talas det mycket om att man klarar krisen med naturlig avgång, något som många uppfattar så att man klarar det fint. Den borgerliga regeringen har ingen samlad plan för sin politik. Socialdemokrater har i motion efter motion efterlyst sådana planer för olika delar av industrin. Men alla förslag har röstats ned. Låt mig som exempel ta två branscher som har det svårt i dagens läge — tekooch stålindustrin. I början av detta år lade regeringen fram ett förslag om stöd till Algots Nord och Eiser på tillsammans 24,2 milj.kr. Jag hänvisar till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:15. Innan utbetalningarna skedde gick Algots i konkurs. Vi socialdemokrater reserverade oss till förmån för ökat statligt ägarengagemang, vilket regeringspartierna icke var med på. Vår bedömning har nu visat sig riktig. Inom kort väntar vi en proposition om förstatligande av Eiser och Algots. Våren 1977 infördes också särskilda strukturgarantier inom branschen så att, som det stod i propositionen, ”strukturomvandlingen skulle kunna ske i kontrollerade former”. Ärendet behandlas i näringsutskottets betänkande 1976 77:30. Vid detta tillfälle ville inte regeringen fastställa stödet för längre tid än t.o.m., 1977. Vad har då hänt i höst? Den i dålig mening selektiva politiken fortsätter. Ett förslag om fortsatta sysselsättningsbidrag för första och eventuellt även för andra halvåret har lagts fram och skall snart behandlas här i kammaren enligt arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19. Försvarsutskottet behandlar en proposition om åtgärder för tekoindustrin med hänsyn till försörjningsberedskapen, och där finns också ett förslag om stöd till Rydboholm. Ett förslag om Algots och Eiser kan som sagt väntas. Kan någon tycka att en månadspolitik av detta slag är rimlig för en bransch som trots allt har 45 000 sysselsatta? Från socialdemokratiskt håll har vi hela tiden krävt en samlad plan för hur strukturomvandlingen skall genomföras i socialt acceptabla former. När får vi en sådan från regeringen? Människor som arbetar inom tekoindustrin har ju rätt att kräva att de också får känna trygghet och hysa tro på framtiden. Även inom stålindustrin efterlyser vi en samlad plan. Men likadant är det där. En proposition om strukturlån till specialstålsindustrin behandlas i näringsutskottet, en proposition om sysselsättningsstöd behandlas i arbetsmarknadsutskottet, en proposition om lån till Uddeholm behandlas i arbetsmarknadsutskottet och ytterligare en proposition om handelsstålsindustrin är i faggorna. Här anmodas riksdagen anvisa pengar utan att vi får en redovisning för om de kan användas på ett planmässigt sätt. Tror verkligen någon att man löser dagens och morgondagens sysselsättningsproblem med ett sådant hattande? Detta skapar också problem för oss som är i opposition, när vi skall ge våra alternativ. Även vi blir tvingade att i viss mån bara föreslå kortsiktiga lösningar, även om vi försöker göra det bästa möjliga när vi lägger fram förslag med en långsiktig planering i botten. Med alla de samordnare som är anställda i kanslihuset skulle man väl kunna klara detta på ett bättre sätt! Men tydligen stämmer talesättet ”ju flera kockar, ju sämre soppa”, och kanske överste samordnaren i dag lider av energibrist även i detta sammanhang. Hur skall man kunna klara ungdomsarbetslösheten med en sådan politik? Det finns inget mer deprimerande för unga människor än att de, när de är redo att gå ut i arbetslivet, måste konstatera att samhället och industrin ingen användning har för dem. De besöker arbetsförmedlingen dag efter dag men kan inte få något arbete. Där säger man: ”Välkommen tillbaka i morgon, det kanske går bättre då.” Jag vet vad jag talar om, ty jag gick ut i arbetslivet i slutet på 1920-talet och i början på 1930-talet. Då hade vi samma situation som i dag, nämligen en borgerlig regering som inte gjorde vad den borde göra för att skaffa jobb. Vi vet alltför väl hur ungdomen reagerade ute i världen — jag behöver bara nämna Tyskland. Även vi som var unga då hade lätt att falla för propagandan från olika ytterlighetsriktningar om att vi levde i ett tjuvsamhälle. Men i och med den socialdemokratiska segern i valet 1932 fick vi en regering som helhjärtat satsade på arbete och trygghet. Vi unga fick jobb och blev också redo att delta i samhällsarbetet för att göra detta land bättre. Nu har vi åter en borgerlig regering. Vad som har byggts upp under 44 år håller ni på att rasera på mindre än ett år. Och det allvarligaste av allt: ni håller på att ta ifrån ungdomen tron på att samhället kan skaffa arbete och skapa trygghet. I den socialdemokratiska partimotionen föreslår vi att en särskild ungdomskommission skall tillsättas för att utarbeta förslag och initiera åtgärder för att skaffa jobb åt de 40 000 arbetslösa ungdomarna. Ett liknande förslag finns i vpk:s motion. Ett enhälligt utskott föreslår nu att riksdagen skriver till regeringen och uppmanar den att tillsätta en särskild delegation som i samråd med för att främja sysselsättningen för att främja sysselsättningen myndigheter skall utarbeta förslag i den riktning som bl.a. sysselsättningsutredningen förordar. I och med detta kan vi säga att vårt krav blivit tillgodosett. Men man är oerhört känslig i det borgerliga blocket. Inte ens i referatet av den socialdemokratiska partimotionen tar man med att vi anser att även de uppslag som kommit fram i Socialdemokratiska ungdomsförbundets skrivelse till regeringen och vad som framfördes vid socialdemokratiska partiets rådslag skall uppmärksammas av delegationen. Varför denna rädsla? Vill ni inte visa att det är arbetarrörelsen som står för de konstruktiva förslagen när det gäller att bekämpa arbetslösheten? Nu är jag övertygad om att vill delegationen komma fram till resultat, så måste den ta del också av dessa uppslag. Vi hänvisar i vår motion särskilt till att det bör övervägas om man inte skall skapa en främjandelag, så att samhället kan ställa krav på såväl offentliga som enskilda företag att skapa sysselsättning för ungdom. Personligen hoppas jag att ett sådant förslag kommer fram snabbt. Under många år har vi diskuterat den s.k. ungdomsgarantin. Jag anser att man bör ha en sådan garanti för alla människor i vårt land. Men innan man använder ordet garanti måste samhället ha skaffat sig medel så att man kan leva upp till ordets innebörd. Annars blir det ett fult ord. Hur upplever arbetsmarknadsministern i dag alla sina slagord om att vi skall garantera ungdomen arbete, praktik eller utbildning — i dag när 40 000 ungdomar är arbetslösa? Vad skulle Per Ahlmark säga till dessa ungdomar om de ställde upp utanför kanslihuset och förklarade: ”Vi skall allihopa nu och direkt ha ett meningsfullt arbete, ty du har gått ut och gett en garanti för detta.”? Man löser inte frågan om ungdomsarbetslösheten med slagord. Endast genom träget arbete och med grundsynen att samhället måste ingripa på alla fronter i näringslivet kan man skapa denna garanti. Jag hoppas att Per Ahlmark och folkpartiet har lärt något under den tid ni suttit i regeringen, och jag hoppas också att arbetsmarknadsministern kommer med ett förslag som möjliggör att vi snabbt får en näringsoch arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar för alla — både gamla och unga, både män och kvinnor — att få ett arbete. Men då måste ni samla er till en mer planmässig politik. Jag sade i början av mitt anförande att den internationella arbetslösheten är stor. Därför föreslog vi också att Sverige skulle internationellt verka för samlade lösningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Nu hänvisar utskottet till att man inom regeringen förbereder sådana åtgärder i samband med OECD-ländernas konferens om ungdomens sysselsättning den 16 och 17 december i år. Vi anser att vi inte heller på denna punkt behöver reservera oss, men vi skall med uppmärksamhet följa vad som görs från Sveriges sida vid detta tillfälle. Om vi inte blir nöjda kommer vi tillbaka i vår. Herr talman! Till slut några ord om de fem reservationer som vi fogat till utskottets betänkande. I reservationerna 1, 3 och 4 tar vi upp de handikappades problem. Vi vet alla att det finns grupper som har det särskilt svårt, och låt mig säga att de handikappade har det allra värst. Vi vill att dagsverksbilliga beredskapsarbeten skall öppnas även för handikappade. Det skulle utgöra en önskvärd komplettering av det åtgärdssystem som under årens lopp utvecklats till stöd för sysselsättning åt handikappade. Detta motsätter sig utskottsmajoriteten med hänvisning till den översyn av statsbidragsbestämmelserna som nu äger rum. Vi anser att det är ett argument som inte håller i detta fall. Man bör redan nu införa detta stöd. Detsamma gäller vårt yrkande i reservation 4 att den uppkomna arbetsmarknadssituationen skall utnyttjas för att anpassa arbetsplatser till de handikappades behov och på så sätt hjälpa till att bryta ner deras arbetshinder. Likaså kan anpassningsgrupperna hjälpa de handikappade. Genom sådana åtgärder kan man stärka de svagare gruppernas ställning inom arbetslivet. Jag förstår inte varför man från borgerligt håll går emot dessa förslag, som inte kostar samhället stora summor men ger möjligheter för människor att skaffa sig en sysselsättning som de nu är utestängda från. Vi vill också i reservation 3 höja utbildningsbidraget till företag som anställer handikappade, från 8 till 16 kr. Även detta förslag går den borgerliga majoriteten emot. Man hänvisar till att AMS kan ge ett högre bidrag i enstaka fall. Men det är väl ingen motivering för att inte generellt höja bidraget. Tycker ni verkligen inte att de företag som visar litet socialt ansvar skall kunna få detta högre belopp redan utan särskild behandling i AMS? I reservation 2 kräver vi att jämställdhetsbidraget generellt höjs till 16 kr. Detta bidrag har tillkommit för att stimulera män att gå in på typiskt kvinnliga yrken, som t.ex. sjukvårdsbiträden och barnskötare, och kvinnor att utbilda sig till exempelvis verkstadsmekaniker, svetsare och elmontörer. Nu utgår detta bidrag med 14 kr. i åtta län. Vi vill ha ett enhetligt bidrag med 16 kr. per timme. Vi anser inte att skillnaderna mellan olika län är så stora att man behöver ha olika bidragsnormer. Vi tror att detta skulle stimulera till en ökad jämlikhet mellan könen och stärka kvinnornas ställning på arbetsplatsen. I den allmänna politiska diskussionen framhålls ofta att det är sektorn innovationer och utvecklingsbara produkter som släpar efter inom den svenska industrin. Vi socialdemokrater är rädda för att företagen i dagens pressade läge drar ner på forskningsoch utvecklingsarbetet. Vi vill att riksdagen ger regeringen till känna att sysselsättningsbidraget i ökad utsträckning skall användas för att hålla anställda i utvecklingsarbete. Vi tror att på så sätt kan forskningsoch utvecklingsarbetet tillföras den praktiska kunskap som finns hos de anställda. Det tar vi upp i reservation 4. Till slut tar vi i reservation 5 upp frågan om vilka företag som skall ha rätt att få sysselsättningsbidrag. Vi anser att det är en allvarlig brist i bestämmelserna att man inte tar hänsyn till företagets allmänna ekonomiska situation. Vi riktade denna kritik mot förslaget redan vid dess tillkomst, och vi har inte ändrat oss. Vi kan inte acceptera att man ger bidrag till stora, vinstgivande företag med ekonomiska möjligheter att själva bära sitt sociala ansvar. Vi menar att detta sociala ansvar också bör visas i företagens utdelningspolitik. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.